Herr talman! För två månader sedan hade jag tillfälle att besöka Oslo universitet. Det var en stor upplevelse. Det var inte det gamla ärevördiga universitetshuset vid Karl Johan jag såg, utan stora nybyggen i Oslos omedelbara närhet, en stor universitets-campus med många olika institutioner. Studenterna hade nära till de olika byggnaderna och kunde arbeta i nya, moderna lokaliteter. Vad Oslo-universitetets utbyggnad beträffar befinner man sig alltså nu vid en punkt där vi också skulle ha befunnit oss, om man hade följt riksdagens beslut av år 1959. Frescatiuniversitet avsågs nämligen stå inflyttningsklart redan läsåret 1967/1968. Först nu har vi en plan, som innebär att det kommer att dröja åtskilliga år innan universitetet står färdigt.

För Stockholms del föreslås alltså en nybyggnad för 60 miljoner kronor inom frescatiområdet för icke-laborativa institutioner och en laboratoriebyggnad för 17 miljoner kronor för läkarutbildningen vid karolinska institutet. I Göteborg föreslås bl.a. en nybyggnad för cirka 16 miljoner kronor inom chalmersområdet för fysisk institution och en nybyggnad för 5 miljoner kronor inom det s.k. medicinarområdet för institutionen för hygien. Jag vill betona att vi känner glädje över att frescatiprojektet nu verkligen kommer till stånd. Stockholms universitets utflyttning från innerstaden till modernare och för undervisningen mera ändamålsenliga lokaliteter kan därmed äntligen inledas i större skala. Vi vet att trångboddheten för studenterna nu är kolossal. Vårterminen 1967 hyrdes lokaler i 33 fastigheter, spridda över västra Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Det kan inte vara särskilt nyttigt för studenterna med ett sådant utspritt universitet, »scattered university» som det kallas. Som jag nämnde fattade riksdagen beslut redan år 1959. Byggnaderna avsågs då vara klara 1967—1968, men kraftiga förseningar har kommit in i bilden. Regeringen har inte heller förutsett studentantalets hastiga utveckling. Det har inte byggts mycket på Frescati under dessa år. Mellan 1959 och 1965 uppfördes lokaler för omkring 300 studenter; efter 1965 har inga lokaler alls byggts. Den nu gällande utflyttningsplanen omfattar tiden 1970—1975, vilket innebär en försening med åtminstone två år i jämförelse med den plan som angavs i propositionen år 1965. Vi måste dessutom konstatera att de lokaliteter som nu planeras är otillräckliga och att utflyttningens första del, omfattande tiden fram till år 1972, troligen kommer att så starkt försenas att den aktuella utflyttningsplanen för åren 1972— 1975 avseende hela universitetet måste revideras en gång till, vilket är beklagligt. Planeringsmyndigheterna, inklusive byggnadsstyrelsen, har tydligen utgått från det alldeles för låga studerandeantalet 15000 för hela universitetet. De nya byggnaderna måste få riktiga dimensioner. Jag tror inte att det är orealistiskt att räkna med ett antal på mer än 20000 studerande år 1975. De tre aktuella fria fakulteterna och socialhögskolan har redan nu ett högre studerandeantal än de 10000 som anges i propositionen. Den utbyggnadsmöjlighet på 100 procent som man redan har måste från början tillvaratas i betydande utsträckning, och planeringen måste naturligtvis starta snarast möjligt. Det gäller härvid att se till att det riksdagsbeslut som vi fattade 1959 äntligen kan effektueras och att utflyttningen kan genomföras så koncentrerat som möjligt för att därigenom begränsa den tid då universitetet är uppsplittrat på en innerstadsdel och en ytterstadsdel, till förfång för studenterna.

Herr talman! Bevillningsutskottet har alltid konsekvent vägrat att vara med om att införa någon särskild skattelagstiftning speciellt för en viss yrkesgrupp, och vi intar naturligtvis samma inställning även när det gäller fiskare. Vi är inte beredda att medverka till en ändring av lagstiftningen för en viss yrkesgrupp genom att införa några särbestämmelser i fråga om beräkningen av omkostnadsbidrag, som det här gäller. Detta skulle strida mot våra grundläggande principer för beskattningen. Vi menar att den ändring som motionärerna vill åstadkomma i stället kan ernås genom att vederbörande myndigheter utfärdar anvisningar för tillämpningen av lagstiftningen för ifrågavarande skattskyldiga. Jag har i dag blivit underrättad om — detta står visserligen inte i betänkandet — att fiskprisutredningen har framlagt ett delbetänkande, som har lagts till grund för en proposition om reglering av priserna på fisk. Denna proposition ligger på riksdagens bord. Fiskprisutredningen skall emellertid se över hela fiskets problematik, varför det inte finns någonting som hindrar att den även tar upp de problem som motionärerna har pekat på. Men, herr talman, jag bör kanske ändå erinra om att fiskarna redan nu har rätt till avdrag med högst 440 kronor för merutgifter för proviant. De har också rätt till skattefri proviantering av tobak och sprit i vissa fall, nämligen om de är ute under minst femton dagar. Jag har frågat, hur det kan kontrolleras att en fiskare befinner sig utom hemorten i exakt femton dagar. Jo, han får proviantera tobak och sprit skattefritt — och följaktligen kommer han i hamn efter denna tid för att hämta en ny sats! På det viset kan man kontrollera hur länge han befinner sig ute till havs. Värdet av denna förmån är inte heller alldeles betydelselöst. Vi skall senare behandla bevillningsutskottets betänkande nr 33, som behandlar herr Åbergs motion om att yrkesfiskare erhåller samma rätt som till kommer övriga besökare i utländska hamnar att till Sverige avgiftsfritt införa vissa varor. Fiskarna har slutligen naturligtvis samma rätt som alla andra att göra avdrag för värdeminskning på sina båtar. Vi bestrider ingalunda att fiskerinäringen för närvarande är betryckt, men jag tror inte att man hjälper en betryckt näring genom att vidta åtgärder i fråga om beskattningen, utan det måste ske på annat sätt.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

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Brandt för att han var vänlig att yrka bifall till utskottets hemställan. Det var just vad jag ville att han skulle göra, men jag förstår att det var en felsägning. Herr Brandt avsåg säkerligen att yrka bifall till reservationen. Det måste vara felaktigt av herr Brandt att i detta sammanhang ta upp en motion som behandlas i ett annat utskottsbetänkande. Den motion som han omnämnde och som syftar till att fiskarna skall tullfritt få ta med sig varor i land i samma utsträckning som vanliga resenärer får göra skall behandlas litet senare i dag. Jag skall därför nöja mig med att något beröra motion nr 172 i denna kammare, som vi just nu behandlar. Enligt min uppfattning har vi lämnat en god motivering för denna motion. Av herr Brandts anförande kunde man lätt få den uppfattningen, att vi i motionen begär omedelbara direkta åtgärder syftande till att ändra in komstbeskattningen för fiskare. Så är inte fallet. Vad vi begär är att få till stånd en utredning angående ändrade principer för inkomstbeskattningen för fiskarna. I motiveringen har vi pekat på den mycket dåliga lönsamhet som fisket för närvarande har. Den som följt med vad som gång på gång framkommit i tidningspressen och i andra massmedia måste vara medveten om hur lönsamheten inom fisket gått i motsatt riktning mot vad som skett för de flesta andra branscher i vårt land. Tyvärr räknar vi med en nedgång på 30—40 procent under de två närmaste åren. Detta sker under en tid då större delen av det svenska folket kunnat notera en höjning i lönsamheten, i vissa fall med kanske samma procentsatser. Jag är en aning förvånad över att reservanterna ställt sig så likgiltiga som de har gjort. Jag rekommenderar dem därför att läsa proposition nr 539 som herr Brandt omnämnde, i vilken jordbruksministern föreslår en viss, låt vara enstaka punktaktion. Ändå tycker jag att denna proposition andas förståelse för just det betryckta läge, i vilket fiskerinäringen befinner sig. Jag vill rekommendera ett ingående studium av denna proposition, ty utredningen har där plockat fram en hel del intressanta saker som jordbruksministern sedan har fört vidare till riksdagen. Jordbruksministern redovisar där hurusom förhållandena för fiskarna i Norge är diametralt motsatta förhållandena för fiskarna i vårt land. I Norge får fiskarna en sådan skattelättnad — de får göra avdrag med vissa procent av den skattepliktiga inkomsten, dock högst 3 000 kronor per år — som vi begärt utredning om. Vidare har de en garanterad veckoinkomst på 125 norska kronor, deras köp av fiskefartyg och redskap är starkt subventionerade och de fick en speciell subvention på grund av den engelska devalveringen. Vidare har de en kondemneringsfond för att stimulera nedskrotning av fiskefartyg som blivit gamla och mindre lönande. Vi har ingenting som motsvarar något av det som jag nu har räknat upp. De norska fiskarna har också möjlighet att skapa en resultatutjämningsfond som gör att de under år med sämre lönsamhet kan tillgodoräkna sig inkomster under år med bättre lönsamhet. Jag har ganska noga följt dessa frågor och trodde att jag visste hur många miljoner kronor det norska fisket får i subventioner per år. I förra veckan var jag emellertid på ett möte i Malmö tillsammans med jordbruksministern och inom fiskerinäringen sysselsatta personer. Av de norska representanterna fick vi då veta att man för innevarande år räknar med subventioner till det norska fisket på 201 miljoner norska kronor. När vi inte har någonting motsvarande är det inte så egendomligt om de svenska fiskarna ser sig om efter någon form av stöd som kan göra det möjligt för dem att konkurrera på något bättre villkor — på lika villkor kan det tydligen aldrig bli. Den form av skattelindring som vi begärt utredning om finns även i Danmark — summan är inte exakt densamma som i Norge men systemet är detsamma. Jag anser det vara betydligt bättre att vi sätter in smärre punktaktioner för att stödja en näring som — vilket herr Brandt mycket riktigt påpekade — befinner sig i trångmål. Det kan varken ur ekonomiska, sociala eller andra synpunkter vara riktigt att strunta i att hjälpa en näring och låta den gå till botten för att sedan nödgas vidta åtgärder som blir mer långtgående och ställer större krav på statsmakterna. Jag tycker det är egendomligt när reservanterna upprepar sina argument från förra året och säger att det inte går att införa särbestämmelser i beskattningsreglerna för en särskild yrkeskategori. Det argumentet håller in te; det är nämligen vad man redan har gjort. Vi har sålunda en speciell sjömansskatt som berättigar sjömän som färdas väster om linjen Hanstholm— Lindesnäs till vissa nedsättningar i skattehänseende. Jag anser det alldeles riktigt att sjömännen har denna rättighet, eftersom de inte får del av samhällets service på samma sätt som vi som är i land. Inte minst nordsjöfiskarna är emellertid i exakt samma situation som sjömännen — en stor del av dem är för övrigt ute på sjön längre än de sjömän som går på engelska hamnar. Vissa av dessa fiskare får ligga ute ganska länge och göra långa turer och är därför som sagt minst lika berättigade att få skattelättnader. När det bara är en utredning som begärs, har jag väldigt svårt att förstå att reservanterna med sin socialdemokratiska partitillhörighet kan ådagalägga en sådan konservatism som här är fallet och bara hänvisa till att motionärerna inte har några nya argument utan endast upprepar vad de sade i fjol. Detta tycker jag är en något egendomlig motivering.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

Herr talman! Det är förvirrande när man som regel har att tala för utskottet och det så blir ett undantag och man skall tala för reservationen. Jag råkade yrka bifall till utskottets hemställan. Det vare mig helt fjärran, och jag ber att få ändra mitt yrkande till bifall till den reservation som herr John Ericsson m.fl. har fogat till utskottets betänkande. När jag nu ändå har ordet vill jag ta upp herr Åbergs resonemang. Herr Åberg säger, att proposition nr 59 andas förståelse för fiskerinäringen — och en sådan förståelse har också jag gett uttryck för — och att vi då borde ha varit med om den föreslagna ändringen. Det är ju bara fråga om en utredning, säger herr Åberg. Men, herr Åberg, det gäller faktiskt frågan om en ändring av skattebestämmelserna för en viss yrkesgrupp. Jag finner det naturligt att herr Åberg motionerar i denna fråga. Men vi inom bevillningsutskottet som har ansvaret är tvingade att se saken principiellt. För vår del behövs det inte någon som helst annan motivering än att vi inte kan tillstyrka införandet av särskilda skattebestämmelser för en viss yrkesgrupp. Den motiveringen är så tungt vägande att vi inte kan komma förbi den. Vi skulle i annat fall inom bevillningsutskottet hamna i en ohållbar situation, och vi skulle säkerligen många gånger få äta upp ett sådant ställningstagande. Att man har andra bestämmelser i Norge känner vi till. Men det går inte att utan vidare göra jämförelser med förhållandena i andra länder. Då måste man ta upp en diskussion om hela deras skattesystem och även om förhållandena för deras fiskerinäring. Jag vidhåller, att skall vi hjälpa fiskerinäringen så skall det — för att det skall bli effektivt och rättvist — ske på ett annat sätt än genom att man manipulerar med skattelagstiftningen, något som skulle få konsekvenser som jag är övertygad om att kammarens ledamöter inte vill ta. Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka att jag yrkar bifall till reservationen av herr John Ericsson m.fl.

Herr talman! Jag märkte att herr Brandt mycket skickligt vek undan och inte nämnde sjömännen när han sade att bevillningsutskottet inte kan göra undantag för vissa yrkesgrupper. Det gjorde emellertid riksdagen när den fattade beslutet om sjömansskatt, vilket jag anser vara ett riktigt beslut. Sjömännen är värda denna förmån och bör ha den. Därmed har man brutit mot den princip som herr Brandt åberopade, vilket gör det mycket svårt för bevillningsutskottets reservanter = att gömma sig bakom den. När det gäller andra länders fiskare säger herr Brandt att man inte kan göra jämförelser. Jo, det är just vad man kan och vad man måste göra, därför att det är dessa andra länders fiskare som våra fiskare skall konkurrera med. Det är de förhållanden som gäller där som gör fisket för dessa länders fiskare mera förmånligt och som gör att våra konkurrensförhållanden blir ännu svårare. Det jag anfört medför att våra fiskare kommer i ett svårare läge. Vi måste därför hålla ett öga på vad som sker i andra länder när vi behandlar en näringsgren här i vårt eget land.
Herr talman! Herr Åberg har väl argumenterat för behovet av den utredning som begärs i motionen. Förslaget om särskilt skatteavdrag innebär inte något som helst avsteg från våra vanliga beskattningsprinciper. Här är det ju fråga om en speciell yrkesgrupp som har alldeles speciellt svåra förhållanden, och då skall man också försöka se till att vederbörande får de avdrag som är motiverade med hänsyn till det arbete och de svårigheter de har för att just skaffa sig sin inkomst. Det är en omkostnad för inkomstens förvärvande, Vi tillämpar ju avdrag i många andra situationer. Det kan vi göra i det här fallet också. Det är en mycket väl befogad motion och jag ber att få instämma i vad herr Åberg tidigare har sagt.

Herr talman! Det motionspar som föranlett den blanka reservationen borde ha fått ett bättre stöd än en blank reservation — det är jag fullt medveten om. Men då jag inte fick så många kamrater med mig tyckte jag inte det var meningsfullt att skriva en motiverad reservation. Den fråga det här gäller är ganska betydelsefull för den mindre och medelstora företagsamheten. Frågeställningen är följande. Aktiebolag som utskiftar tillgångar skall ju erlägga en skatt till staten på 40 procent av det utskiftade beloppet i den mån detta inte anses som återbäring av tillskjutet belopp. Med tillskjutet belopp avser man det belopp som delägarna eller andra tillskjutit för bolagets bildande. Vad man begär är alltså att det tillskjutna beloppet skall få behålla sitt värde fram till den dag då utskiftningen sker. Man skall således införa en form av indexreglering.

Det tycker jag är en fullt berättigad fråga. Vi anser alltså nuvarande ordning på detta område orimlig och vi hoppas att vi skall få ett bättre stöd för kravet om en ändring härvidlag ett kommande år.

Herr talman! Riksdagen har vid införande av den nya fastighetsvinstbeskattningen accepterat principen att inte beskatta en på inflation beroende vinst. En utvidgning av denna princips tillämpningsområde så att även utskiftningsskatt för aktiebolag omfattas anser jag vara inte bara naturlig utan även angelägen. För närvarande är det ju så, att därest ett aktiebolag av en eller annan anledning beslutar utskifta sina tillgångar skall man till staten erlägga 40 procent skatt på utskiftat belopp utöver den ekonomiska insats man presterat i bolaget. Om man exempelvis för 25 år sedan startat ett aktiebolag med en ekonomisk insats på låt oss säga 50 000 kronor och bolaget nu skall upplösas och det utskiftade beloppet blir 250 000 kronor skall man alltså betala skatt på 200 000 kronor. Med tanke på den inflationspolitik som bedrivs i detta land och som regeringen huvudsakligen är skuld till är detta ett helt relevant exempel. Det rör sig alltså om en beskattning på en av inflation beroende fiktiv vinst, och detta måste väl ändå vara en orimlig ordning. Vi motionärer har föreslagit, att ett bolags ingångsvärde omräknas med de uppräkningstal, grundade på konsumentprisindex, som fastställts för realisationsvinstbeskattning av fastighet. Motsvarande justering av värdet på belopp som tillskjutits efter bolags bildande bör göras. Särskilt med tanke på den pågående strukturomvandlingen inom näringslivet är det av största vikt att en sådan förändring av beskattningen vid utskiftning av ett aktiebolags tillgångar åstadkommes. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna I: 256 och II: 321.

Herr talman! När kammarens ledamöter nu skall ta ställning till riksbankens och riksgäldskontorets styrelse och förvaltning kanske jag först bör säga några ord om vilken period granskningen avser. Den tidigare ordningen har inneburit en eftersläpning som väl egentligen har svarat dåligt mot en modernare uppfattning om lämpligt tidsintervall mellan förvaltning och granskning. Riksbanken har kalenderår som räkenskapsår och riksdagens revisorer har hittills granskat riksbanksförvaltningen på hösten efter räkenskapsårets utgång; till riksdagen har ärendet på så sätt kommit först på andra året efter räkenskapsårets utgång. Detta måste anses vara helt otillfredsställande. Genom att bifalla ett förslag av bankoutskottet beredde riksdagen i december i fjol formell möjlighet att lägga om tidtabellen. Det har nu också skett.

Också en annan förskjutning i kalendariet skall jag be att få fästa uppmärksamhet på. Enligt den tidigare ordningen gick bankoutskottet vid granskningen av fullmäktiges protokoll en eller annan vecka in på det nya kalenderåret. Någon saklig anledning till en sådan ambition kan väl inte redovisas. Den decharge som nu är aktuell bör därför i tiden formellt begränsas till kalenderåret 1967. För riksgäldskontorets del har någon förändring av riksdagsrevisorernas befattning med ärendet inte behövts. Riksgäldskontoret har det statliga budgetåret som sin räkenskapsperiod och har som vanligt granskats under den höst som följer på avslutat räkenskapsår. Den redovisning som föres fram till årsskiftet lämnar riksgäldskontoret vid början av varje riksdag. Den ligger också till grund för bankoutskottets nu aktuella utlåtande. Beträffande de överskjutande dagarna av 1968 gäller vad jag nyss sade beträffande riksbankens förvaltning; även i fråga om granskningen av riksgäldskontoret har vi gjort halt vid årsskiftet. Vi hoppas från utskottets sida att riksdagen skall betrakta nyheterna som en rationalisering och en förbättring. Detta om det formella. Vad sedan beträffar det reella kan det kanske vid första påseendet te sig litet magert att själva bedömningen från utskottets sida av penningoch valutapolitiken redovisas på mindre än en trycksida. I stort får fåordigheten tolkas efter det gamla talesättet: den som tiger, han samtycker. Att det likväl kan noteras politiska nyanser i bedömningen skall jag återkomma till, när jag kommenterar de tre motiverade reservationer som fogats till utskottets utlåtande. Att penningpolitiken bara är en del av den ekonomiska politiken är ett faktum som riksbankschefer och deras fullmäktigeförsamlingar världen över säkert ofta har anledning att konstatera. Den andra delen är finanspolitiken, den statliga verksamheten med dess utgiftsoch inkomstsida, den senare dominerad av skatterna. Statsbudgeten och de med statsbudgeten nära lierade budgeterna i primärkommuner och landsting visar världen över en klar tendens att svara för en allt större andel av omslutningen i samhället. Den allmänna sektorn växer, som det heter. Detta betyder att en allt större del av samhällsekonomin blir relativt okänslig för penningpoli tikens medel. Den allmänna sektorn är hårdför och hårdhudad. Ränteändringar påverkar t.ex. den enskilda sektorns agerande, däremot knappast den statliga. Om man där behöver låna, så betalar man priset och debiterar skattebetalarna. Intressegemenskapen med en rad stora placerare innebär relativ trygghet för att upplåningen skall kunna genomföras av statsmakterna. För centralbankens del betyder den allmänna sektorns okänslighet för penningpolitiska åtgärder att aktionerna måste sättas in mot de känsliga delar av samhällsekonomin som representeras av den enskilda sektorn. Under de år då penningpolitiken varit restriktiv har ingreppen som vi vet känts nog så smärtsamma av den enskilda sektorn. Bostadsfinansieringen har varit besvärlig, industrierna har stått i obligationskö och kreditinstituten har fått sig pålagda diverse restriktioner som hämmat deras möjligheter att tillgodose kundkretsens låneönskningar. I ett läge där kreditvolymen tillåtes expandera uppkommer inte dessa bekymmer. Det är inte längre fråga om hårda bandage. Den fria sektorn pustar ut och känner sig lättad. Detta är, med något slarviga termer, en beskrivning av 1967 års penningpolitik, och som jag ser det förklaringen till att de klagomål och invändningar mot penningpolitiken, som vi annars varit vana vid, i stort sett har uteblivit under 1967. Från bankofullmäktige, som ju är politiskt sammansatt, har inte försports några allvarliga meningsskiljaktigheter. Inte heller i den livliga ekonomiska debatt som förs i landet i tidskrifter, vid »dagar», möten och mässor av olika slag har man kunnat registrera några väsentliga invändningar mot den penningpolitik som förs. Att den svaga hemmakonjunkturen krävde en lätt penningpolitik har ju varit fullt klart. Graden av lämplig expansivitet kan naturligtvis diskuteras, men inte en gång i efterklokhetens ljus kan väl de som nu säger sig velat ha en något annan avvägning komma med fakta, som styrker deras uppfattning. Utskottsledamöterna herrar Åkerlund och Enarsson tycker i sin reservation att marknaden blivit för mycket påspädd med kredit, men herrar Mattsson och Börjesson i Glömminge menar i sin reservation att man bör ha en närmast motsatt uppfattning. I båda fallen vågar jag kanske tala om anteckningar i marginalen. Enighet har på samma sätt rått inom utskottet när det gällt att bedöma riksbankens agerande både när den under året deltagit i internationella aktioner för att stödja pundet och när den självständigt haft att agera ur svensk synpunkt i samband med punddevalveringen i december. Också på den punkten kan det ju för resten sägas att det inte varit många röster i den offentliga debatten, som höjts till kritik. Att den lätta kreditmarknad, som <:motiveras av interna förhållanden, temporärt måste stramas åt för att möta valutaoron i december har man i allmänhet varit införstådd med. Herrar Mattsson och Börjesson i Glömminge är emellertid kritiska beträffande valet av medel; de betecknar diskontohöjningen i december som »olycklig» och menar, att en frimodigare s.k. terminshandel skulle ha kunnat räcka för att markera vårt lands beslhutsamhet att upprätthålla kronvärdet. Detta frågetecken inför riksbankens politik vad beträffar terminsaffärerna är jag för min del också benägen att sätta. Jag tror dessutom att de i sak betydelselösa åtstramningar på de utländska betalningarnas område, som riksbanken vidtog — utskottet redovisar dem på s. 7 — snarast framkallade oro och tveksamhet i utlandet och alltså var okloka. Att vi från högerhåll inte aktualiserat detta i våra reservationer beror på att vi räknar med att problematiken lämpligen kan diskuteras när valutalagstiftningen kommer upp som särskilt ärende senare under vårsessionen. Över huvud är programmeringen av riksdagens ekonomiska debatter en besvärlig sak. Ännu för några år sedan brukade det ämne, som vi i dag har framför oss, dechargen för riksbank och riksgäldskontor, kavlas ut till en stor ekonomisk debatt, vilket ju i och för sig var mycket rimligt. Men efter hand som man fann, att skattepolitik och den offentliga sektorns utgiftsbeslut måste tas med i diskussionen för att ge en rättvisande bild av penningpolitikens möjligheter övergick man till att som den egentliga ekonomiska debatten betrakta den som förs i anslutning till tilläggspropositionen. Från bankoutskottets sida må vi beklaga detta — våra intressen och våra synpunkter drunknar kanske delvis i de upprörda vågor som går kring partiledare och talesmän för de mäktiga statsoch bevillningsutskotten. Men när så sker är det inget annat än ett utslag av det skeende som jag pekade på i början av mitt anförande: hur riksbankspolitiken tenderar att få ett mera avgränsat inflytande allteftersom den allmänna sektorn blir större. Om jag nu slutar att framträda som talesman för utskottet och snabbt kostymerar om mig till enskild reservant vill jag kommentera min reservation på följande sätt. I majoritetsskrivningen nederst på s. 7 i utlåtandet används formuleringar som ligger snubblande nära ett besked om att »statsmakterna», d. v. s. regering och riksdag skall kunna ge bankofullmäktige bundna mandat. För mig är en sådan tanke oacceptabel. Att riksbanken alltid har statsmakternas intentioner för ögonen är en självklarhet. Men för mig är det också en självklarhet att riksbanken — dess chef och de valda fullmäktigeledamöterna — har sitt självständiga ansvar och att utövandet av det ansvaret kan komma i konflikt med statsmakternas intentioner. En maktba lans har man eftersträvat genom att skapa en självständig riksbank i stället för att låta finansdepartementet handlägga penningpolitiken. Jag tror alltså inte att de 300 år som snart har gått sedan denna konstruktion gjordes har inneburit att maktfördelningen blivit inaktuell.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

Herr talman! Det kan ju synas egendomligt, att folkpartiets ledamöter i bankoutskottet här anslutit sig till majoritetens utlåtande. Under en lång följd av år har vi företrätt den meningen, att riksbankens vinst i större utsträckning än vad bankofullmäktige tidigare har föreslagit skall inlevereras till statsverket. I årets statsverksproposition har upptagits en inleverans av 200 miljoner kronor, alltså det belopp som vi tidigare stritt för. Vi har nu ansett det vara riktigt att gå på utskottets linje i detta fall med yrkande om 150 miljoner till denna inleverering. Orsaken härtill är det läge som vi för närvarande befinner oss i: det råder för närvarande en kris när det gäller valutor och värdepapper, och man vet inte hur den finansiella utvecklingen kan komma att gestalta sig. Utskottet föreslår därför att 150 miljoner kronor inlevereras till statsverket och att 58 miljoner kronor överförs till kursdifferenskontot. Herr talman! Med den anförda motiveringen ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Detta är ett välkänt ämne för kamrarnas ledamöter; resonemanget har återkommit år efter år när det gällt att ta ställning till hur mycket av riksbanksvinsten som bör inlevereras till statsverket. En del av oss har fört det resonemanget, att vinstmedlen inte i någon större utsträckning bör hållas utanför riksstaten, utan att man, med andra ord, bör leverera in ungefär den vinst som år efter år redovisas av riksbanken. I sitt anförande nyss menade herr Berglund, att det i år föreligger särskilda omständigheter. Han pekade på den valutaoro, som onekligen fortfarande härskar ute i världen, och ansåg att man därför borde se till att hålla mycket pengar på kursdifferenskontot. Men mycket pengar finns där faktiskt redan, eftersom man år efter år gjort betydande reserveringar på detta konto. Det är bakgrunden till att vi på högerhåll anser att vi fortfarande bör hålla fast vid den politiska linje som vi företrätt i fråga om riksbankens inleveranser av vinstmedel. Vi förordar att en så dan inleverans skall ske med ett belopp upp till 200 miljoner kronor. Det innebär en möjlighet att överföra ytterligare 8 miljoner kronor till kursdifferenskontot.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
Herr talman! Jag kan fatta mig lika kort som de båda föregående talarna i det här ärendet. Vi har som sagt behandlat precis samma sak många gånger tidigare. Ibland har ärendet debatterats två gånger på en vårsession, dels då riksdagen haft att ta ställning till dispositionen av riksbankens vinst från närmast föregående år, dels då riksdagen senare haft att bedöma storleken av riksbanksvinsten för innevarande år. Den senare frågan behöver vi inte behandla i år, eftersom finansministern tagit upp 200 miljoner kronor i statsverkspropositionen, vilket såvitt jag förstår t.o.m. högern måste vara belåten med. Att utskottsmajoriteten inte gått med på ett större belopp än de 150 miljoner, som rekommenderats av bankofullmäktige, beror på att utskottsmajoriteten efter den avtappning av kursdifferenskontot som skedde 1960 även för sin del bedömt det som klokt att också i år avsätta medel till detta konto.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

Herr talman!

[ utskottsutlåtandet upptages två motionspar till behandling.

Med det jag nu anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan under punkt A i reservationen I av fru Hamrin-Thorell m.fl. Låt mig samtidigt säga att yrkandet under punkt A i reservationen I är exakt lika med motsvarande yrkande i reservationen II.

Det beslut som riksdagen fattade i fjol innebär, att kommunerna fr.o.m. nästa läsår kan anordna s.k. lokal vuxenutbildning. Det är meningen att denna utblidning skall anordnas i form av deltidskurser i anslutning till läroplanerna för grundskolans högstadium, fackskolan, gymnasiet eller yrkesskolan. Det är alltså väsentligen fråga om en symnasial utbildning. Då kurserna skall anordnas som deltidskurser kan emellertid inte studiehjälpsreglementets bestämmelser tillämpas, eftersom stipendiegivningen enligt studiehjälpsreglementet syftar till att ge stipendier till elever vid heltidskurser.

Motionärerna anser detta vara oriktigt och anhåller att riksdagen skall hos Kungl. Maj:t begära ändring i nämnda avseende. Utskottet säger att frågor som rör studiefinanisering inom vuxenutbildningen är under prövning i Kungl. Maj:ts kansli. Det är möjligt, men när vi frambär även detta motionsyrkande i reservationen I, så är det för att vi vill att riksdagen skall stryka under angelägenheten av att de orättvisor som vi påtalar i reservationen må bli tillrättalagda. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall jämväl till yrkandet under punkten B i reservationen I av fru Hamrin Thorell m.fl.

Herr talman! Herr Anderson i Sundsvall har så utförligt redogjort för detta ärende att jag inte tänker hålla något längre anförande. Jag vill liksom han yrka bifall till reservationen I under såväl mom. A som mom. B, och därmed är det mesta sagt av det som behöver sägas. I sitt utlåtande nr 45 till 1967 års riksdag anförde andra lagutskottet, efter att ha påpekat att det i Propositionen i ärendet uppgivits att undersökningar pågick rörande konsekvenserna i skilda avseenden av ett för vuxenutbildningen särskilt utformat studiefinansieringssystem: »Mot denna bakgrund anser sig utskottet kunna acceptera propositionens förslag om det studiesociala stödet till vuxenstuderande. Motionärernas förslag, som f.n. endast torde vara av betydelse för ett mindre antal studerande, kan emellertid enligt utskottets mening vara värt att beakta i samband med Öövervägandena om det framtida studiefinansieringssystemet.» Vi hade ju tillfälle att lyssna till ordföranden i centrala studiehjälpsnämnden, och han anförde att det skulle vidtas långtgående åtgärder så småningom på detta område. Han menade därför att utskottet borde gå emot motionärerna. Vi ansåg inte detta vara riktigt, utan avgav reservationen I. Då jag har en stilla fundering om att herr talmannen tänker göra slut på hela föredragningslistan före middagen, skall jag inte förlänga diskussionen. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Andra lagutskottets högerledamöter delar utskottsmajoritetens uppfattning att vi inte utan vidare kan lösa de vuxenstuderandes studiesociala problem genom att koppla in det system som gäller för andra studerande. Vi menar att frågan bör prövas och utredas. Vi har därför inte kunnat ansluta oss till hemställan i reservationen I under det moment som handlar om studiesocialt stöd till vuxenstuderande. Däremot är det vår mening att det inte behöver och inte bör gälla någon skillnad mellan korrespondensstuderande vid de statliga vuxenskolorna och korrespondensstuderande vid andra korrespondensinstitut. Den frågan är enkel. Ett beslut är möjligt utan föregående utredning. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen II, som innehåller samma yrkande som hemställan under mom. A i reservationen I.

Herr talman! Utskottet har vid behandlingen av här aktuella motioner inte funnit anledning tillstyrka dem. Det första skälet härtill har varit att bidrag redan nu kan utgå till kurser som uppfyller villkoren: åtta veckors längd och 23 timmar i veckan samt lärarledd undervisning.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

Herr talman!

Det är bl.a. på denna punkt som vi vill få till stånd en ändring. När det gäller de statliga vuxen skolorna har man genom en undantagsbestämmelse i tillämpningskungörelsen vissa möjligheter att lägga ihop kortare kurser, så att de tillsammans uppfyller kravet om åtta veckors längd. Detta gäller heltidskurser men däremot inte de deltidskurser, som kommer att anordnas vid de kommunala vuxenskolorna. Bestämmelserna behöver alltså ses över, och det är därför vi håller fast vid vårt yrkande om bifall till reservationen I.
Herr talman! Låt mig bara tillägga att den lokala vuxenutbildningen tar sin början först i höst. Det är väl orimligt att begära att man skall ompröva gällande bestämmelser innan man fått erfarenhet av denna utbildning, som ännu inte är påbörjad.

Herr talman! Vi har tidigare i dag diskuterat väganslagen och kommit in på olycksfallsriskerna på landsvägarna. Med den biltäthet som nu finns och den ökade trafiken på våra vägar måste allt göras för att förhindra trafikolyckor. Det är med tanke på detta som motionerna I1:423 och II:533 kommit till med mig som huvudmotionär i andra kammaren. Jag hoppas att Nordisk vägtrafikkommitté, som nämns i utskottets utlåtande och som har i uppdrag att utarbeta förslag till gemensam vägtrafiklagstiftning för Danmark, Finland, Norge och Sverige tar upp den fråga vi här har motionerat i, nämligen fordonens belysningsanordningar. Jag har velat lämna denna korta kommentar men har inget yrkande.

Herr talman! Motiven för en obligatorisk kommunal bostadsförmedling har tidigare lagts fram ifrån den grupp jag representerar. Jag skall därför fatta mig ytterst kort. Det står klart för var och en som har sysslat med dessa frågor att de skäl som 1962 års bostadsförmedlingsutredning anförde gentemot en obligatorisk kommunal bostadsförmedling inte är bärande. Till skälen mot hör bland annat att en sådan lagstiftning skulle bli mycket omfattande och att det därtill skulle behövas en grundlig kontrollapparat för att lagstiftningen skall bli effektiv. Dessa skäl är inte relevanta. Att en obligatorisk kommunal bostadsförmedling skulle bli arbetskrävande kan inte vara en negativ faktor av den art att den bör leda till ett negativt ställningstagande för den reform som har föreslagits. De negativa faktorerna med nuvarande ordning är av större och kvalitativt annat slag.

Försöken att utan lagstiftning tillförsäkra de kommunala bostadsförmedlingarna de nyproducerade lägenheterna, som riksdagens beslut 1967 innebar, är en otillfredsställande lösning. Beslutet innebär att kommun — som utskottet framhåller — kan bestämma om i vilken utsträckning bostäder, som byggs med statligt bostadslån, skall förmedlas av kommunens bostadsförmedling. Detta beslut innebar utan tvivel ett visst framsteg. Men å andra sidan kan man inte blunda för att denna lagstiftning kom till stånd vid en tidpunkt, då det politiska styrkeförhållandet i en rad kommuner i samband med 1966 års val ändrats i sådan riktning, att de som starkast vände sig mot obligatorisk kommunal bostadsförmedling kom i majoritet. Därmed följer att den lagstiftning vi fått inte kommer till utnyttjande. Dessutom kommer den äldre bebyggelsen, som är mycket omfattande i exempelvis det inre Stockholm, utanför. Slutsatsen blir att den lag som genomfördes vid förra årets riksdag inte i tillräcklig grad kommer att utnyttjas för att sanera förhållandena på bostadsförmedlingsområdet. Den kommunala bostadsförmedlingen kan bli effektiv endast under en Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk förutsättning, nämligen att den göres obligatorisk och får till uppgift att förmedla alla inom kommunen nyproducerade och ledigblivna lägenheter. Denna syn ligger bakom motionens tillkomst, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 489 och II: 615.

Herr talman! Som herr Jansson framhöll är denna fråga en gammal bekant för oss i riksdagen; vi behandlade den senast under förra året. Tredje lagutskottets majoritet har inte funnit någon motivering för att frångå den hållning som utskottet tidigare har intagit. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan. Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk Maj:t måtte uttala att det fortsatta arbetet för jordbrukets rationalisering i främsta hand borde inriktas på åstadkommande av bärkraftiga och effektiva familjejordbruk.

Herr talman! Förra året beslutade riksdagen att ändra då gällande bestämmelser för rationaliseringsstöd. Enligt de regler som nu tillämpas kan andra företagsformer än familjejordbruk erhålla stöd för rationalisering. I det motionspar som ligger till grund för detta utskottsutlåtande anföres att man har lagt märke till att stora företag har för avsikt att etablera sig inom branschen, varför risk skulle föreligga att de belopp som kan tas i anspråk för stöd blir så stora att familjejordbruket kan komma i kläm. I anledning härav vill jag framhålla att endast ett företag har sökt och erhållit kreditgaranti. Det kan också anföras att ökningen av rationaliseringsstödet inom de ramar, som vi här har att hålla oss inom, var 45 procent under förra året. I år har ytterligare 33 miljoner kronor tillförts familjejordbruket. De farhågor som utskottets talesmän gör sig till tolk Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk för anser jag vara betydligt överdrivna, varför jag, med hänsyn till att denna fråga var föremål för debatt under förra året och med hänsyn till att inga nya aspekter på den har tillkommit — i varje fall inte från min synpunkt sett — ber att få yrka bifall till reservationen. Jag har nu kommenterat det mycket tunna utskottsutlåtande som föreligger. Det är möjligt att centerpartiets representanter vill ta upp en allmän jordbrukspolitisk debatt i denna fråga. — I så fall är jag, herr talman, beredd att återkomma.

Herr talman! Det är inte min avsikt att ta upp någon allmänpolitisk jordbruksdebatt vid detta tillfälle.

Jag vill inte bestrida att det kan ligga någon sanning i vad man säger i reservationen, nämligen att det inom familjejordbrukens ram kan rymmas, som det heter, »relativt stora företag». Det kan vara riktigt. Det beror helt och hållet på den form man har för driften. Jag skulle tro att ett jordbruk på låt oss säga 30 ha med full djuruppsättning i högre grad lägger beslag på familjens arbetsinsats än ett jordbruk på låt oss säga 60 ha som brukas kreaturslöst. Det är emellertid så att driftformen inte är fastställd vid den tidpunkt då vederbörande egendom genom strukturrationaliseringen får sina ägoarealer utvidgade och efterfrågar lantbruksnämndernas = kreditgarantier. Herr Perssons i Skänninge hänvisning till de ökade anslagsramarna är knappast heller något hållbart argument för att de mindre brukningsdelarna skall få del av dem i rättvis utsträckning. I vissa landsdelar torde redan nu tillgängliga ramar vara disponerade, inte minst därför att de har tagits i anspråk för relativt stora egendomar och icke för de mindre. De mindre egendomarna har fått söka sig fram på andra vägar för att få sitt kreditbehov tillgodosett. Jag fattade inte riksdagsbeslutet i fjol så, att det kreditstöd som vi skulle ge i huvudsak skulle gå till de stora fastigheterna: Jag trodde att det skulle gå till de mindre. När vi i fjol fattade beslutet angående rationaliseringsmålsättningen var skillnaden i uppfattning mellan å ena sidan majoriteten och å andra sidan reservanterna till synes ganska ringa när det gällde familjejordbrukens roll och ställning. Utskottets majoritet framhöll då, att det fortsatta arbetet på jordbrukets rationalisering bör i främsta rummet inriktas på åstadkommande av bärkraftiga familjejordbruk. Det var alltså den borgerliga skrivningen. Utskottet påpekade också vad man tidigare sagt om möjligheterna till en successiv uppbyggnad av effektiva jordbruksföretag. Reservanterna, som i fjol segrade i riksdagen, uttalade, att rationaliseringsverksamheten under överskådlig tid kommer att domineras av arbetet med att bygga upp bärkraftiga familjejordbruk. Utskottet vill tillägga, heter det, att anledning saknas befara att rationaliseringsinsatserna kommer att försvagas för de mindre storleksgrupperna inom jordbruksföretagen. Tyvärr finns allaredan nu anledning att ta upp detta riksdagens uttalande. Som jag sade går nämligen på sina håll tillämpningen av riksdagsbeslutet i en helt annan riktning. Exempel finns på lantbruksnämnder, som förbehåller kreditgarantierna åt jordbruk över 30 ha och endast i undantagsfall ger sådana åt företag därunder. I sådana län håller inte riksdagsuttalandet om att rationaliseringsinsatserna för Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk de mindre företagen inte skall komma att försvagas. Det är inte bara fråga om att dessa mindre utsätts för en försvagad insats — de är nästan helt avstängda från rationaliseringsverksamhetens kreditstöd. Det var väl inte precis detta vi avsåg när vi fattade beslut om de nya riktlinjerna. Vi har dock inom det svenska jordbruket över 80 procent brukningsdelar under 20 ha. Dessa skulle alltså inte komma i fråga för statligt stöd till rationalisering, om sådana tillämpningsbestämmelser som redan praktiseras skall följas. Det är ändå inom dessa brukningsenheter som det primära och viktigaste rationaliseringsarbetet måste bedrivas under en relativt lång tid framöver. I den reservation som segrade i riksdagen uttalades också, såsom jag förut anfört, att rationaliseringsarbetet kommer att domineras av uppbyggandet av bärkraftiga familjejordbruk. Såvitt jag förstår bygger man alltid upp någonting större med hjälp av mindre delar. Så var nog också i fjol den allmänna meningen: uppbyggandet av rationella familjejordbruk skulle ske på det sättet. I uttrycket successivt uppbyggande skulle man inlägga den meningen att man av »icke bärkraftiga» enheter skulle bygga upp bärkraftiga sådana. Det finns alltså inte täckning för det handlande som vissa lantbruksnämnder nu tillämpar, d. v. s. att göra redan bärkraftiga enheter ännu större. De låter detta handlande gå före stödet åt de mindre enheterna.

Det bekanta fallet från Sörmland har tagits som exempel. I riksdagsbeslutet i fjol hette det bl.a. att rationaliseringsarbetet i princip skulle avse uppbyggandet av effektiva jordbruksföretag utan <begränsning till någon särskild företagsform. Det är riktigt som herr Persson i Skänninge säger att fjolårsbeslutet lämnar utrymme för statsstöd även till sådana företag, och dessa kan heller inte hindras på grund av näringsfrihetsbestämmelserna. Men den springande punkten är under vilka förhållanden och när statligt stöd till sådan fabriksmässig produktion bör ges. Genom en utredning som verkställts inom jordbrukets utredningsinstitut har klarlagts, att man inte producerar billigare i storföretag än man gör i rationellt bedrivna familjeföretag med sådan specialisering. Den tro på motsatsen som man hyser på visst håll är betydligt överdriven; konsumenterna tjänar ingenting på denna fabriksmässiga produktion. I riksdagens beslut i fjol hette det också bl.a. att produktionsresurserna i jordbruket skall minskas och att dei var särskilt angeläget att produktionen i snabb takt anpassades så att för jordbruket kostsam överproduktion undveks. Jordbruksministern har vid många tillfällen framfört kritik mot den tillfälliga överskottsproduktionen inom jordbruket och beklagat sig över denna. Under valrörelsen 1966 anförde statsrådet bl.a. följande i det ämnet: »Jag roade mig med att se på ett jordbruk här i Mellansverige, medelstort, cirka 30 hektar, med blandad produktion av mjölk och fläsk. Det visade sig» — säger statsrådet — »att en sådan jordbrukare får betala inte mindre än tvåtusen kronor för att finansiera den överproduktion vi har genom att han får erlägga slaktavgift och genom att han får bidra till viss avgift för mjölk. Det gör faktiskt så mycket, så jag tror Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk därför att man skulle vara överens om nödvändigheten av en begränsning.» Så långt jordbruksministern. Även jordbrukarna är överens om att vi måste begränsa produktionen och försöker göra det också. Vi har just nu en så besvärande överskottsproduktion av fläsk att den nyssnämnde jordbrukaren i Mellansverige — i samma trakt som den fabrik statsrådet tidigare beklagade sig över — nu kanske får betala en ännu större summa än han gjorde då. Jag tror dock att han har svårt att fatta att samma jordbruksminister som tog hans sak i sina händer 1966 nu går den motsatta vägen och pålägger honom ännu större ekonomiska bördor. Fläskfabriken i Sörmland åstadkommer nämligen i dagsläget en ökad exportförlust på ungefär två miljoner kronor, men genom slaktdjursavgifter bidrar den själv inte med mer än en halv miljon. Den lägger följaktligen över en och en halv miljon till den stora förlust som statsrådet 1966 beklagade sig över att jordbruket fick bära. Jag har i alla fall väldigt svårt att finna någon logik i uttalandet från 1966 och kreditgivningen tiil fabriken. Nu skall emellertid denna fabrik få en kreditgaranti på 4 miljoner kronor. Indirekt betyder det en förmån på låt oss säga 40 000—380 000 kronor per år beroende på räntevinsten. Man kan också säga att staten hjälper till att betala driftkostnaderna eller åtminstone en betydande del av dem. Vi har dock ofta hört talas om att de stora företagen är så effektiva. Varför skall de då behöva dessa indirekta förmåner av staten? Jag är litet förvånad över — det får jag säga — att statsrådet i sin förklaring över beslutet säger, att detta företag skall leverera sina varor direkt till Kooperativa förbundet och till ICA. Det är väl ändå inte meningen att detta skall utgöra ett stöd för beslutet? Det kan jag aldrig tänka mig. Som jag har sagt tidigare är jag dock fullt medveten om att riksdagsbeslutet i fjol lämnar täckning för denna kredit. Det råder ingen tvekan om den saken. Som jag förut har framhållit passar det dock inte i dagens läge att öka en överproduktion, som är mycket besvärlig just nu för jordbrukarna. Dessa 4 miljoner kronor i kreditgaranti skulle ha kunnat hjälpa 40 familjejordbrukare med 100000 kronor vardera i kreditgaranti.

Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade nog en känsla av att herr Hansson i Skegrie ville lufta en del andra problem än just dem han tagit upp i sin motion, som inte var särskilt omfångsrik. I motionen anför herr Hansson, att han i tidningar sett uppgifter om att vissa stora företag skulle etablera sig i branschen, 0. S. V. Jag skall gå förbi frågan huruvida lantbruksnämnderna följer de tillämpningsföreskrifter som lantbruksstyrelsen har utfärdat. Jag vågar inte säga om så är fallet. De ärenden som kommit in till lantbruksstyrelsen har — såvitt vi kunnat finna — inte handlagts på ett sätt som står i strid mot de utfärdade föreskrifterna. Nu säger herr Hansson att det är en allmän tendens att lantbruksnämnderna förbehåller kreditgarantierna för företag på över 30 ha och att företag med mindre areal alltså skulle komma i kläm. Men, herr Hansson, vad menas egentligen med ett familjejordbruk? Om Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk ett konventionellt jordbruk med djurhållning, produktion av fodersäd o. s. v. låt oss säga ett jordbruk på 60 tunnland eller 30 ha — visar sig vara lönsamt, så skall ägaren av ett sådant jordbruk inte stå tillbaka för ett större företag. Det kan finnas familjejordbruk med uteslutande spannmålsodling och oljeväxtodling, som ligger på 100 ha och som familjen ändå klarar. Det är alltså mycket svårt att säga vad som är ett familjejordbruk. Det är ingenting som säger att ägare av jordbruk på omkring 30 ha skall stå tillbaka; det avgörande är om företaget är lönsamt. Låt mig nu gå över till det företag som herr Hansson tar upp, nämligen Holms livsmedel i Södermanland. Detta företag har författningsenligt rätt att erhålla kreditgarantier, och herr Hansson medgav att det inte fanns några bestämmelser som gjorde att man kunde avstyrka dessa. Det har från alla håll vitsordats att det är ett företag som ämnade driva en rationell produktion av just ägg, fläsk m.m.

Man har vidtagit alla rekommenderade åtgärder, och företaget är berett att även i fortsättningen ställa sig till efterrättelse det som kommer att föreskrivas. Den utredning som gjorts av lantbruksnämnden i Södermanland har redovisat alla dessa synpunkter.

Vad avsåg nu dessa särskilda yttranden? Herr Stockenström säger bara att om detta företag får 6 miljoner kronor, skall Södermanland få en ökning av sin ram med motsvarande belopp. Om jag tolkat herr Sundkvists särskilda yttrande rätt, har han i varje fall gått med på att ge garantier för att täcka driftkostnaderna — det framgår inte av yttrandet, men han kan kanske förklara det själv. Nämnden var emellertid enhällig i detta fall: Nämnden redovisar också, herr Hansson, en annan sak som jag tycker att det finns anledning att här påpeka. Under en lång följd av år har man i Sörmland diskuterat önskvärdheten att få en större animalieproduktion i länet, eftersom man i alltför hög grad ökat den vegetabiliska produktionen. Man har från Sörmland levererat spannmål till Skåne, och skåningarna har sedan köpt spannmålen för att använda den till animalisk produktion. Inom hushållningssällskapet i Sörmland har det varit många diskussioner om just dessa problem. Det företag det här gäller sökte först kreditgaranti för 9 miljoner kronor. Lantbruksnämnden minskade beloppet till 6 miljoner på grund av att vissa byggnader var påbörjade o.s.v. Ärendet kom författningsenligt till lantbruksstyrelsen, som hade att avge yttrande. Lantbruksstyrelsen prutade beloppet till 3 miljoner kronor. Ärendet avgjordes sedan i konselj, och företaget fick 4 miljoner kronor i kreditgaranti.

Jag tror inte att det görs något undantag från denna regel. Varför skall då inte ett företag inom jordbruksproduktionen ha samma möjligheter? Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk Innan frågan avgjordes i lantbruksnämnden hördes jordbruksnämnden som redovisade sina synpunkter och anförde att vi här i landet har ett nettoöverskott av fläsk på ungefär 23 000 ton, som måste exporteras. Men jordbruksnämnden tillägger en sak som är intressant, nämligen att vi också bör ta hänsyn till att det råder ett överskott av spannmål här i landet. Förra året var detta överskott särskilt stort, eftersom det var ett gott skördeår, men även normala år får vi avsätta ganska stora kvantiteter på utlandsmarknaderna. Jag kan som exempel anföra att vi förra året exporterade korn för 27 å 28 öre per kilogram, medan priset var det dubbla här i landet. Jordbruksnämnden anför, att det kan ifrågasättas om vi skall exportera spannmål eller om vi skall låta den förbrukas av djuren och exportera överskottet i form av fläsk eller bacon. Vi måste ta hänsyn också till dessa förhållanden. Utskottet har icke föreslagit att bestämmelserna skall ändras, så att företagen i fortsättningen skall få stöd, utan endast att man skall eftersträva att ge familjejordbruken dessa kreditgarantier i första hand. Herr Hansson i Skegrie tar upp en diskussion med jordbruksministern i denna fråga. Jag gissar att jordbruksministern kommer att tala för sig själv, men det är ändå så, herr Hansson, att vi förra året fastslog att vi måste få bort detta överskott som nu ställer till besvärligheter för många jordbrukares ekonomi. Vi måste minska underlaget för jordbruksproduktionen i detta land. Vi måste med andra ord dra bort en del marker ur produktionen. Det tror jag är enda möjligheten att komma till rätta med svårigheterna på detta område. Herr Hansson i Skegrie säger att han inte har föreslagit någon ändring av det beslut som fattades förra året. Han sade att det då fanns en borgerlig reservation. Det var om jag inte minns fel två högermän som röstade med so cialdemokraterna, men det spelar mindre roll. Herr Hansson säger i fråga om Överskottet att vi måste försöka hålla det nere. Det står i riksdagsbeslutet och även i författningen att därest ett överskott uppstår får man icke vidta åtgärder mot ett visst sorts företag, utan då skall åtgärderna drabba alla. Menar herr Hansson att vi i det läge vi nu befinner oss i skall missgynna de högrationaliserade företagen och ge till de mindre rationaliserade företagen? Det går inte enligt nuvarande bestämmelser att göra så, utan om vi inte skall ge några garantier måste det även drabba familjejordbruken. De får finna sig i att bli behandlade på samma sätt som Övriga jordbruk. Herr talman! Jag fick väl i viss mån rätt i att det är möjligt att herr Hansson ville ha en liten förövning inför morgondagens jordbrukspolitiska debatt. Jag hade svårt att tro att man kunde bygga upp en diskussion på denna motion, men det visade sig ju att herr Hansson hade förmågan att göra det och kunde komma in på kontroversiella frågor. Jag kan för min del bara säga att det är klart att det är bekymmersamt med dessa överskott. Det har vi klargjort många gånger, men ni har inte velat lyssna på vad vi har sagt i detta avseende. Om herr Hansson hade satt på radion en kvart i åtta — då sänder man en jordbrukskvart — skulle han ha fått höra två jordbrukare som diskuterade med en intervjuare ifrån radion. Den ene jordbrukaren, som är smågrisuppfödare, sade att »de däruppe» — och då menade han Lantbruksförbundet — kan ju inte planera någonting. I början av 1966 fick uppfödarna 6 kronor per kg för en smågris. Det medförde en ökning av just denna produktion. I dag är priset 4 kronor. Han sade vidare, och han är alltså en aktiv småjordbrukare med denna produktion, att föreningsrörelsen borde ha kunnat inse, Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk att det höga smågrispriset skulle leda till just detta resultat, och jag tror att han har rätt.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
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den här debatten, som föranletts av en motion. Anledningen till att jag över huvud taget tar till orda var att herr Hansson i Skegrie fann anledning att särskilt uppehålla sig vid ett nyligen fattat beslut. Jag skall inte gå in på det men får kanske erinra honom om att det väl skulle ha varit mer uppseendeväckande, om jag hade gått emot lantbruksnämnd, lantbruksstyrelse och gällande författning. Då hade det, herr Hansson, funnits anledning att ta upp en diskussion. Nu får vi tillfälle att fortsätta vårt samtal i morgon kväll på herr Hanssons hemmaplan, och därför skall jag spara diskussionen till dess. Då kommer vi kanske där att kunna diskutera Holms livsmedel. Måhända får vi göra det i en krets av jordbrukare som är familjeföretagare och som producerar mer än vad detta företag i Sörmland kommer att göra. Då skall vi fortsätta debatten med alla de konsekvenser som herr Hanssons i Skegrie resonemang kan få i detta avseende. Jag skall således be att få avstå från att i dag ta upp en rad saker som annars skulle ha kunnat föranleda en kommentar från mig.

Herr talman! Jag har tidigare i utskottet haft tillfälle att med herr Persson i Skänninge diskutera huruvida mitt ställningstagande i lantbruksnämn den i Sörmland är särskilt yttrande eller en reservation. Skall man ge beteckningen reservation den innebörd som ordet har här i riksdagen, så är det fullt riktigt att det närmast är ett särskilt yttrande. Det fanns dock en ganska god förklaring till att det blev ett särskilt yttrande. Vi tog upp denna fråga i lantbruksnämnden första gången den 29 augusti 1967. Vi hade varit ute vid företaget den 23 augusti, efter det att ansökan inkommit till lantbruksnämnden några dagar innan. När vi för första gången tog upp frågan i lantbruksnämnden gjorde vi det för att diskutera den ur rent principiella synpunkter. Vi begärde av bolaget att det skulle redogöra för vilka möjligheter det fanns att klara av de sanitära angelägenheterna. När sedan protokollet kom, visade det sig att vi, utan att jag märkt det, hade fattat principbeslut om ett tillstyrkande. Då var det för sent att reservera sig, och följden blev ett särskilt yttrande. I och för sig är det inte av så stor betydelse om jag i ett särskilt yttrande har givit uttryck för en helt avvikande mening eller om jag gjort det i en reservation. Det är fullt riktigt, som herr Persson i Skänninge sade, att jag i mitt särskilda yttrande kommit fram till att det inte borde vara möjligt för företaget att erhålla driftlån. Jag har nämligen inte helt samma åsikt som statsrådet Holmqvist om att man för att kunna följa gällande författning var tvungen att ge detta stöd. Tvärtom är jag ganska tveksam om huruvida den gällande författningen ger möjlighet att till detta företag i någon form lämna bidrag till själva byggnationen. Innan ansökan om stöd hade kommit lantbruksnämnden i Södermanlands län till handa, hade en mycket stor del av byggnadsverksamheten påbörjats. Arbetet med en hel del av den byggnation för vilken man sökte lån var redan av Åtgärder för att åstadkomma bärkraftiga och effektiva familjejordbruk slutat. Så stora anläggningar som det här gäller uppförs givetvis inte i en enda huskropp; man bygger anläggningen i olika huskroppar, och alla var kanske inte påbörjade. De var emellertid planerade i ett sammanhang, och det är detta förhållande som gör. att jag anser att hela bygget var påbörjat. Det finns även en annan punkt i författningen som kommer mig att känna mig tveksam om huruvida det författningsenligt kan utgå något stöd till själva byggnationen. I författningen står nämligen, att sökande som har möjlighet att finansiera sitt bygge utan stöd av:staten inte skall lämnas stöd. Genom att driva byggnationen så långt innan statligt stöd söktes hade företaget klart bevisat att det hade möjlighet att klara sitt projekt utan statligt stöd. Företaget skulle alltså även från den synpunktén enligt författningen vara diskvalificerat att få statligt stöd. Sedan vill jag också säga något om vad det kan bli för följder av att starta ett företag av detta slag. Det mest beklagliga med ett sådant företag är att man sätter in storproduktion i ett område där det redan råder stark överproduktion som medför stora problem. Jag är inte heller helt övertygad om att företag av denna typ med framgång kan konkurrera med vanliga jordbruk — om jag får använda det uttrycket. Denna min uppfattning bygger jag först och främst på att sådana rent fabriksmässiga företag som det här gäller blir oerhört känsliga för svängningar i konjunkturerna. En produktion i mindre skala på en lantgård är lättare att lägga om vid en konjunktursvängning, men en produktion i mycket stor skala måste man fortsätta med även om konjunktursvackan på grund av överproduktion inom området kommer att sträcka sig över tre—fyra år. Och under den tiden hinner det stora företaget att gå omkull. Jag anser det därför vara en mycket farlig väg att gå att satsa på en storproduktion av detta slag.